Fru talman! Jörgen Warborn har frågat mig vad jag och regeringen har gjort för att bekämpa piratkopierade varor och tjänster på den svenska marknaden och vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att piratkopieringen ska minska. Regeringen vidtar åtgärder mot alla led i den illegala distributionskedjan för att minska både tillgång till och efterfrågan på förfalskade produkter. Här är både ökad kunskap och skarpare verktyg mot intrång viktigt. För att förhindra tillverkning av piratkopierade produkter arbetar vi bilateralt. Inte minst påverkar vi utvecklingsländer genom den utbildning av policyansvariga personer som PRV bedriver med stöd av Sida och som nu utökas. På hemmaplan behöver kunskapen hos privatpersoner och företag öka. Om man förstår att förfalskade produkter kan vara farliga och att verksamheten drar undan grunden för framtida arbetstillfällen är jag övertygad om att få vill stödja sådan verksamhet. PRV har därför fått i uppdrag att höja företagens medvetenhet så att de inte säljer förfalskade varor, annonserar på sajter med illegalt material eller på annat sätt stöder intrångsverksamhet. Processen har redan satt igång på många företag, bland annat tack vare den uppförandekod som regeringens rundabordssamtal på upphovsrättsområdet har resulterat i. Regeringen har också gett Statens medieråd, PRV och Myndighetsnätverket mot piratkopiering i uppdrag att informera konsumenterna. Nyligen skickade Myndighetsnätverket ut ett pressmeddelande om hur man undviker piratkopior i julhandeln. Pressmeddelandet fick stor genomslagskraft. Jag vet att flera informationskampanjer är på gång. Därutöver ska PRV lansera en sajt för lagliga alternativ. Dessutom vässar vi verktygen för att kunna ingripa mot de som tillhandahåller piratkopierade produkter i Sverige. Vi utreder skärpta straff för de allvarligaste fallen av intrång, och inom Regeringskansliet bereds just nu förslag i ett betänkande om modernare regler för beslag och husrannsakan. Under våren kommer vi också att i en proposition föreslå att det ska vara möjligt för Tullverket att ingripa mot och förstöra förfalskningar av nationella varumärken som passerar landet, precis som redan gäller för EU-varumärken.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Jörgen Warborn för interpellationen. Den är otroligt viktig och värdefull. Sedan beklagar jag att jag inte kunde besvara den före jul eftersom den i mycket hög grad rör julhandeln. Jag är i riksdagen så ofta jag kan. Bara i kväll har jag glädjen att få svara på fem interpellationer. Det man möjligen kan säga om din interpellation är att den dessvärre är lika aktuell efter jul som den var före jul. Jag delar helt den beskrivning som du gör av problematiken. Därför känns det angeläget för mig att få redovisa regeringens arbete på området. Det behövs ett intensivt arbete för att vi på ett bättre sätt ska kunna ingripa mot dem som tillhandahåller förfalskade produkter. Det gavs några exempel i debatten, och det finns många fler. För regeringens del handlar det om att se över straffskalorna för de allvarligaste fallen av intrång. Det handlar också om att noga följa de brottsutredningar som görs och hämta erfarenheter från dem. Vi har tillsatt en utredning som tittar på frågorna och som ska överlämna sitt arbete den 15 februari. Jag ser såklart fram emot att ta emot den utredningen och arbeta vidare med frågorna. Vi hoppas på en proposition redan under nästa år. Jag noterar att vi är överens om utgångspunkten att våra näringar - inte minst våra kulturella och kreativa näringar - ska få de bästa förutsättningar att växa. Därför är kampen mot dem som inte respekterar rättigheterna otroligt viktig att föra. Problematiken som beskrivs är i allt väsentligt internationell. Då är det inte så enkelt att man kan lösa den på nationell nivå. Regeringen tar därför varje möjlighet som ges att påverka också andra länder genom bilaterala överläggningar i alla de beslutsrum där det är att möjligt föra fram dessa frågor. Justitiedepartementet, som är det departement som jag är verksam i, har nyligen träffat en kinesisk delegation och beskrivit de problem som Sverige ser med piratkopiering. Man har i ett samtal fört fram vad man kan göra tillsammans för att minska problematiken. Så sent som i december fick vi bekräftat från näringslivsrepresentanter i Sverige att EU:s immaterialrättsmyndighet upplever att Kinas ledning på många sätt har ändrat attityd till de här frågorna och tar problemen med piratkopiering på stort allvar. Det är en utveckling i rätt riktning. Det kommer att ta lång tid. Men vi tror också att Kinas ändrade inställning beror på att landet numera har utvecklats till en sådan nivå att man ser det egna behovet av att dessa rättigheter skyddas om man ska fungera bra på en marknad. Det var ett exempel. Sverige gör omfattande insatser i biståndsarbetet. Vi har också flera samarbetsavtal. Ett sådant har vi med Indien - för att nämna ytterligare ett exempel. Ska vi åstadkomma en förändring på det här området måste vi lyfta blicken och se att vi är en del av ett mycket större sammanhang, ett internationellt sammanhang.

Fru talman! Jag välkomnar naturligtvis alla förslag både i den här debatten och i de sammanhang där vi har anledning att gå vidare med förslag. Utan att värdera dem mer än så i dag vill jag säga att det krävs en mängd olika åtgärder för att vi ska komma till rätta med det problem som tas upp i interpellationen. Jörgen Warborn nämnde även EU i sitt inlägg. Eftersom detta, som jag redovisade i mitt förra inlägg, i mycket är en internationell fråga är det också i mycket en EU-fråga. I det sammanhanget vill jag nämna en ny förordning för konsumentskyddssamarbetet inom EU, som vi alldeles nyligen har förhandlat fram. Resultatet av detta är att tillsynssamarbetet mellan medlemsstaterna stärks. Det innebär att vilseledande reklam avseende till exempel varans äkthet är sådant som kan angripas mer effektivt än tidigare. Detta är ett exempel. I dag kan man säga att immaterialrätten i stor utsträckning är harmoniserad på EU-nivå. Många gånger är det därför som EU-rätten är avgörande för hur svensk lagstiftning både utformas och tillämpas. Om vi ska vara med och påverka innehållet i denna immaterialrättsliga lagstiftning är det viktigt att vi gör det på EU-nivå i förhandlingar i Bryssel. Regeringen lägger mycket kraft på detta arbete. I vissa fall har vi varit tvungna att invänta EU-domstolens avgörande när det gäller dessa frågeställningar. Men när rättsakterna på EU-nivå sedan är på plats blir det nationella utrymmet för lagstiftningslösningar tydligare. Det får då begränsas till att inkluderas i den gemensamma EU-lagstiftningen. Jag vet att det kan finnas synpunkter på detta, men man kan säga att bestämmelserna har utformats näst intill ordagrant efter motsvarande bestämmelser i EU-rätten. Sammantaget ger det oss större möjligheter att ingripa mot exempelvis det vi kallar streaming från olovlig källa. Detta har EU-domstolen också klarlagt. I många fall är det tillämpning som vi på olika sätt kan använda oss av för att fokusera på dessa frågor. Över huvud taget bör vi fokusera på att komma åt dem som tillgängliggör materialet för exempelvis streaming eller på att informera konsumenter för att minska efterfrågan på sådant material. Detta är en viktig del tillsammans med de andra åtgärder som jag har nämnt tidigare under interpellationsdebatten. Det är en självklarhet att rättighetshavarna ska få betalt för sitt arbete. Man ska inte kunna utnyttja eller streama från sajter som erbjuder filmer, dataspel och böcker utan tillstånd. Det ska bygga på tillstånd och på rättigheter.

Fru talman! Jag vill inleda med att återgälda tacket. Jag tycker att den här debatten är väldigt värdefull. Det är en stor fråga som vi sannolikt har anledning till att återkomma till. Jag vill i mitt slutanförande ändå väldigt kort nämna konsumentperspektivet. Det är viktigt att vi hela tiden arbetar med människors attityder kring dessa frågor. Jag tyckte att interpellanten var inne på det i sin interpellation inför julklappshandeln som då pågick. Vi måste även i detta se till att bistå med kunskap och information så att konsumenten är kunnig om frågorna när man kommer till butiken, handlar på nätet eller hur man nu handlar sina varor. Regeringen har gett ett uppdrag till Statens medieråd, PRV och Myndighetsnätverket att genomföra informationsinsatser gentemot både företagen och allmänheten. Jag är övertygad om att det behövs. Enligt Konsument Europa, som är en del av Konsumentverket, vet många konsumenter inte om de köper piratkopierade varor och att de därmed utsätter sig för risker. De vet heller inte vilken bakomliggande verksamhet som de därigenom stöder. Informationssatsningar tror jag aldrig vi kan få för mycket av i detta avseende. Det måste till en ständig uppdatering om vad som faktiskt finns på marknaden. Jag välkomnar den fortsatta debatten. Jag hoppas naturligtvis att vi kan se fram emot nästa års julhandel och att vi har utökade möjligheter att då komma åt de här frågorna.